Herr talman! Birgitta Hambraeus menar att debatten om EES har blivit skev. Jag måste nog säga att om den har blivit skev, så beror det väl också på Birgitta Hambraeus sätt att föra den debatten. Enligt min mening har Birgitta Hambraues utomordentligt kraftigt övertolkat möjligheterna till inflytande via EES-avtalet i förhållande till ett medlemskap. Det har ju retts ut, tycker jag, ganska väl ändå vad vi inte får vara med i - besluten, ministerrådets arbetsgrupper, att verkligen föra vår talan när de olika expertförslagen kommer fram till den politiska nivån och bryts där. Då är vi inte med. Vi kan se vad som har hänt under det här året. Jag har tidigare som oppositionsföreträdare lyssnat till den dåvarande regeringen och har deltagit i olika parlamentariska sammanhang, och jag tror att jag har något grepp över den förändring som har skett mellan de två skedena. Under det första halvåret satt Sverige en gång i månaden i EES-kommittén mitt emot en företrädare för EG-kommissionen. Han eller hon - oftast en han - förde unionens talan och lämnade ut utvald information. En och annan observatör från EU:s medlemsländer var med och lyssnade. Det var ett traditionellt mellanstatligt samarbete, även om det var nära, omfattande och förtroendefullt. Under andra halvåret är Sverige aktiv observatör i EU. Skillnaden i praktiken, säger de som deltagit i bägge de här formerna, är mycket mycket stor. Nu gäller det att som en fullvärdig part i en ständig process, där de olika länderna lyhört lyssnar på varandra, försöka lösa gemensamma frågor. Man pressas alltså till att finna lösningar. Där sitter vi mitt i processen tillsammans med de andra runt bordet, inte mitt emot en företrädare för EU-kommissionen, på andra sidan av bordet. Till de missförstånd om EES som Birgitta Hambraeus bidrar till att sprida med sitt sätt att föra debatten hör diskussionen om vetorätten. Birgitta Hambraeus jämför den med den vetorätt som tillkommer oss som alla andra i det mellanstatliga samarbete som är den andra pelaren i Maastrichtavtalet, där vi har rätt fullt ut att säga nej till förslag som kan föras fram i det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet. Men skillnaden är ju bl.a. att det finns ingen enkel vetorätt för just Sverige i EES-avtalet, något som Birgitta Hambraeus försöker ge intryck av att det finns. Om vi säger ifrån att vi inte vill delta i en del av EES-avtalet, faller den delen i avtalet bort inte bara för Sverige utan också för de andra EFTA-staterna. Hela avtalet urholkas på just det området, och det är en något besvärligare situation, må man väl säga, än den andra situation som Birgitta Hambraeus tog upp i sitt inlägg. Ett avtal som successivt urholkas blir ostadigare, också ju färre länder som deltar. Som Göran Lennmarker mycket riktigt påpekade, måste det givetvis bli en form av i vart fall teknisk omförhandling efter det att Finland lämnat EFTA. Om sedan Sverige skulle rösta nej och stå kvar tillsammans med Norge, Island och Liechtenstein, måste det bli en omförhandling för denna mindre grupp. Hur den ser ut är omöjligt att spekulera om i dag. Vad man kan säga är att hittills i förhandlingarna har många länder på EG-sidan noga bevakat att balansen upprätthålles. När Schweiz lämnade samarbetet, fördes det ganska hårda förhandlingar om att EFTA-sidan inte skulle få för mycket fördelar, som man bedömde det. Det skulle vara balans i avtalet. Det fanns EG-länder som ansåg att när Schweiz lämnade blev det en förlust för deras del, att avtalet tippade över på ett sätt som de inte kunde acceptera och att balansen måste återställas. Det är inte så att EU-sidan i en sådan omförhandling kommer att ge ytterligare förmåner till de kvarvarande EFTA-länderna, utan det är väl snarast fråga om hur mycket högre pris vi i så fall får lov att betala. Om EFTA-fondens roll kan jag bara säga att den diskuteras nu mellan EFTA-länderna, men det finns inga beslut fattade.
Herr talman! Jag tycker verkligen att Göran Lennmarker tar upp relevanta frågor. Vad händer om allt färre blir kvar i EES? Det kan hända att vi skall överväga att låta det tona bort. Schweiz har ju sedan man sade nej till EES inte på något sätt haft bekymmer. Såvitt jag förstår blomstrar deras ekonomi, och de får nya avtal med EU. Jag är övertygad om att vi t.ex. kan upprätthålla den gemensamma arbetsmarknaden, som är väldigt fin, i alla fall. Vi kanske inte behöver överbyggnaden med ESA, övervakningsorgan och domstol osv. Vi har lyckats upprätthålla ett frihandelsavtal i 20 år utan att ha den sortens byråkrati. Näringslivet kanske upptäcker att det inte är så förfärligt viktigt att ta över alla lagar. Vi handlar ju med USA utan att ta över deras lagar. Man kanske upptäcker att det som behövs för att klara sig i konkurrensen är förtroende hos sin motpart. Man behöver ha goda varor. Det är inte alls säkert att man behöver ha samma lagar alltid och att det är det som det hela kommer an på. Det fanns en sorts nervositet hos näringslivet i slutet av 80-talet för att man skulle utestängas, men vi har ju hört här att EU inte är någon protektionistisk organisation. Varför skulle de sluta handla med oss? Ofta kommer man fram till att vi har fått ta över massor med lagar genom EES. Det är på något sätt bekymmersamt. Det var det jag var väldigt bekymrad över när vi diskuterade EES första gången. Det var förödmjukande att ta över tusentals lagar som ingen människa hade haft tid att sätta sig in i. Men det gäller de lagar som det redan beslutats om. Det är precis samma sak om vi blir medlemmar.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att det inte skall bli som Göran Lennmarker befarar, dvs. att vi får ett avtalslöst tillstånd. Om det den 14 november visar sig att svenska folket har röstat nej måste det vara min uppgift som utrikeshandelsminister att med alla medel försöka förhindra en sådan utveckling. Jag kan inte utesluta den, men jag tror dock inte att den skulle uppkomma. Jag hoppas att den inte uppkommer. Det blir svårt nog ändå. Jag var i ett tidigare skede som handelsminister delaktig i förstärkandet av EFTA i syfte att göra det till en kompetent motpart till EU:s kommission. Det lyckades av olika skäl, som tiden förbjuder mig att gå in på just nu. Det var ett starkt EFTA som kunde gå in i diskussioner med EG. Av detta starka EFTA har ett land ställts utanför EES - Schweiz. Österrike har valt att lämna EFTA och bli medlem av den europeiska unionen. Finland väljer att lämna EFTA och bli medlem av den europeiska unionen. Kvar skulle i så fall den 14 november vara Sverige, Norge, Liechtenstein och Island. Det är givetvis en helt annan och svagare konstellation när det gäller att försvara våra intressen. Det är också en bräckligare konstellation - särskilt om man skulle gå på den linje Birgitta Hambraeus förespråkar och flitigt utnyttja ett veto och också urholka själva avtalet. Det skulle givetvis vara min främsta uppgift att förhindra att just det avtalslösa tillstånd som Lennmarker talar om uppkommer. Birgitta Hambraeus bagatelliserar enligt min uppfattning återigen det samarbete som sker inom EU och övervärderar kraftigt det som sker inom EES. Hon talar om den nervositet som skulle ha spritt sig alldeles i onödan hos näringslivet. Hon talar om att näringslivet i själva verket inte alls har brytt sig om verkligheten, dvs. att det finns ett fungerande avtal. Hon säger att handeln pågår som tidigare och att näringslivet inte får försämrade förutsättningar. Vad hon då bortser från är det som händer i framtiden när EU går till ett mer fördjupat samarbete och vi lämnas utanför. Hur reagerar de svenska företagen då? Har de inte skäl för en nervositet i ett sådant läge? Har de inte skäl att fundera över hur de skall få tillgång till den stora och fördjupade EU marknaden i ett läge då Sverige står utanför? Det är väl det som leder så många företag i de enkäter som har gjorts under den senaste tiden att säga att man tror på investeringar i Sverige vid ett medlemskap i EU, medan man tvingas flytta investeringar ned i den stora europeiska unionen om Sverige beslutar sig för att stå utanför. Det perspektiv vi talar om - det som händer fr.o.m. den 14 november - finns inte i Birgitta Hambraeus föreställningsvärld. Birgitta Hambraeus talar om det som har varit, men folkomröstningen handlar om det som skall komma och den fördjupning vi vet finns inom EU:s samarbete. Många av oss som är med i den kampanj som nu pågår vill delta i detta samarbete just därför att svenskt näringsliv skall ha möjlighet att investera också i vårt land på bra villkor och få tillgång till den stora marknaden. Det är ännu viktigare för mig och många i denna kammare att Sverige skall kunna delta i ett samarbete där vi har samma inflytande som andra och inte passivt måste anpassa oss. De expertkommittéer som Birgitta Hambraeus har talat om och som vi har lyckats förhandla fram tillträde till ger oss inte möjlighet att delta i de viktiga arbetsgrupper där dessa förslag förändras. Vi har sett hur förslag förändras i rådsarbetsgrupperna. Där är vi inte med. Än mindre är vi med när besluten sedan skall fattas. Hela den processen innebär att vi kan lägga förslag tidigt, men vi kan inte påverka hur de förslagen sedan hanteras. Tyvärr visade det sig att vi inte heller i praktiken har kunnat agera med den kraft vi hade önskat. EU-sidan bestämmer relativt snävt vilka kommittéer vi skall få delta i. Tyvärr har vi stängts ute från kommittéer där vi borde haft möjlighet att delta.
Herr talman! Jag har nu tyvärr mycket bråttom, eftersom jag snart skall debattera med Ines Uusmann i Men, Mats Hellström, Sverige är inte utestängt från handel med USA, och vi har ändå inte gått med i USA. Sverige är inte heller utestängt från handel med Kina, men vi har ändå inte anslutit oss till Kina. Är EU en så fruktansvärt protektionistisk union att den stänger ute de länder som inte går med i den? Det är fullständigt bisarrt. Jag kan tyvärr inte här lyssna på det som Mats har att säga om detta, men jag skall med spänning läsa det i protokollet. Vad jag är ute efter är att Sverige skall kunna behålla sin suveränitet, att Sverige skall slippa att ändra sin grundlag och att ta över varenda lag som EU har hittat på, men att Sverige ändå skall kunna handla med EU. Schweiz kan det - varför skulle inte Sverige kunna det? Visar det sig att det blir dyrt, krångligt och byråkratiskt med den överbyggnad som EES innebär, låt oss då långsamt och förståndigt tillsammans upplösa den. Vad menar ni vidare med ett avtalslöst tillstånd? Ni är ju båda kunniga människor. Vi har mängder av avtal, bl.a. frihandelsavtalet, som löper och som vi inte har sagt upp. Vi kan mycket väl få nya avtal. Ni målar upp en bild av EU som jag verkligen inte skulle drömma om att måla upp - som någon sorts egendomlig konstruktion som, om vi inte vill gå med i den inte vill ha med oss att göra. Jag tycker att det är upprörande. Jag vill sammanfattningsvis också säga några ord i frågan om vetot, som togs upp av Mats. Det är alldeles riktigt att man inte ofta kan använda vetot, men vi kan naturligtvis ha det som en påtryckningsmöjlighet. Om vi nu har samma lagar inser man att man kanske skall kontakta oss för att se om vi kan finna en gemensam nämnare. Det är en mycket bra form av påtryckning. Man får intresse av att lyssna på oss, och Mats Hellström sade också i sitt första tal att det är just det som man gör. Men om vi lägger in ett veto mot hela utrikes-, försvars och säkerhetspolitiken, hindrar vi hela unionen från att komma vidare. Vi kan såvitt jag förstår säga att ni andra kan gå in i ett försvarssamarbete medan vi håller oss utanför, men hur är det med försvarspolitiken, med säkerhetspolitiken och med utrikespolitiken? Vi skulle alltså med vårt veto hindra de andra medlemmarna från att ha en gemensam politik på dessa områden. Detta måste man väl använda med yttersta restriktivitet om man går in i en union. Den slutsats som jag drar av detta är att det finns många sätt att samarbeta. Vårt näringsliv är framgångsrikt över hela världen, inte beroende på att vi tar över lagar utan på att våra näringslivsföreträdare är duktiga, möts av förtroende och har bra produkter till bra priser. Det är detta som är vettigt för näringslivet. Däremot skall vi behålla vår suveränitet och självständighet och våra möjligheter att i samarbete med näringslivet utforma vårt land efter vad vi själva tycker är riktigt. Nu måste jag tyvärr gå.
Herr talman! Frihandelsavtalet sedan 1972 har vi självfallet kvar, men vi har varit rörande överens om - senast med anslutning från vänsterpartiet, som varit emot detta avtal - att denna samarbetstyp är alldeles för begränsad i en modern värld. Det är också därför, Birgitta Hambraeus, som det har blivit så mycket av integration efter 1972. Göran Lennmarker frågade om EES-avtalets framtid. Det finns naturligtvis en osäkerhet omkring detta, även om jag självfallet kommer att verka för att rädda vad som räddas kan av EES-avtalet. Birgitta Hambraeus har nu lämnat kammaren, men låt mig ändå till protokollet peka på ett perspektiv som Birgitta Hambraeus helt tappar bort. Naturligtvis har inte EU, lika litet som USA, någonting emot att handla med oss. Vi behöver inte gå med i USA för att handla med USA. Än mindre har EU någonting emot att det finns länder i Europa som passivt anpassar sig till EU:s regler. Det är en ganska lättvindig situation för EU. Men EU har framför sig den enormt krävande uppgiften att genomföra förhandlingar för att integrera Östeuropa. Inte kommer EU att lägga ned kraft på att omförhandla villkoren med ett land som har sagt att det inte vill vara med i Europeiska unionen. Många regeringar i EU uppfattar för sin del att de har givit Sverige och andra kandidatländer mycket bra avtal, som en del tycker för bra avtal. Det är deras värderingar. Det är inte rimligt att tänka sig att de skall ägna mental kraft åt att omförhandla ett EES avtal i en för oss positiv riktning när vi väl säger nej. De har tillräckligt stora uppgifter i de nya förhandlingarna för att de östeuropeiska länder som verkligen vill bli medlemmar i Europeiska unionen också verkligen skall bli det.

Herr talman! Per Gahrtonl har i en interpellation till statsministern ställt ett antal frågor om bl.a. medlemskap. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Riksdagen ställde sig redan hösten 1990 bakom utrikesutskottets uttalande att ytterligare informationsinsatser var nödvändiga i syfte att främja en allsidig belysning av och diskussion om Sveriges Europasamarbete. Riksdagen har därefter i stort samförstånd behandlat informations och kampanjfrågorna i samband med behandlingen av två budgetpropositioner och av propositionen om folkomröstning om EU-medlemskap. Statsminister Ingvar Carlsson lämnade som bekant den 1 juli 1991 över den svenska ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. Under budgetåren miljoner kronor avsatts för information och för kampanjverksamhet inför den folkomröstning som vi nu står inför. Av de 181 miljonerna har 70 miljoner anslagits för direkt kampanjverksamhet från jarespektive nej-sidan, varav 10 miljoner genom den s.k. Fälldin-delegationen. Under perioden sedan 1991 har en folkbildningsoch informationsinsats av mycket stor omfattning genomförts i Sverige. Bred, saklig och i medlemskapsfrågan neutral information har spritts genom folkbibliotek och på postkontoren, en telefonpanel för allmänheten har kunnat svara på frågor på vardagar och helger och hjälpa till att tala om var det finns ytterligare information osv. Genom Fälldin-delegationens arbete har en mycket omfattande studieverksamhet kunnat genomföras, framför allt genom folkrörelsernas försorg. Det är min uppfattning att den samlade information som har lämnats svenska folket och som jag nu har nämnt, inklusive trycksaker från UD:s handelsavdelning, givit en rättvisande bild av EU och av avtalet om medlemskap i EU. Den har därför bidragit till att svenska folket får ett allsidigt beslutsunderlag den 13 november. Per Gahrton ställer, herr talman, sju konkreta frågor i sin interpellation. För det första frågar Per Gahrton huruvida statsministern är villig att ta initiativ till ett särskilt beslut i riksdagen under oktober om att blankröster över huvud taget inte skall spela någon roll och att den av ja respektive nej-sidan som får minst en röst mer än den andra skall betraktas som segrare. På detta vill jag svara följande. Enligt folkomröstningslagen skall det i rådgivande folkomröstningar finnas röstsedlar tillgängliga för blankröster. I lagen om folkomröstning om EU finns angivet att det finns tre olika alternativ - ja, nej eller blankröst. I formell mening är folkomröstningen rådgivande. Emellertid har riksdagspartierna förpliktigat sig att följa folkomröstningens resultat. Det innebär, som framgår av konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU50, att den meningsyttring som får flest röster skall avgöra frågan om ett svenskt medlemskap i EU. Det står alltså alldeles klart att om jaalternativet får flest röster gäller ja-alternativet, får nej-sidan flest röster gäller nej-alternativet. Blankrösterna spelar här ingen roll. Detta har också bekräftats av olika uttalanden under innevarande riksdag. För det andra frågar Per Gahrton huruvida statsministern är villig att ge besked om att efter en nej-seger inga nya förhandlingskontakter med EU eller medlemsinitiativ kommer att tas av denna regering. Denna fråga kan besvaras med det besked som lämnats vid upprepade tillfällen tidigare. Säger svenska folket nej gäller detta för överskådlig tid för regering och riksdag. För det tredje frågar Per Gahrton huruvida statsministern är beredd att ge besked om att den vilande grundlagsändringen om ny EU-paragraf i regeringsformen inte skall fullföljas om det blir nejseger i folkomröstningen. Jag antar att Per Gahrton, när han begär besked om detta menar att han vill att grundlagsförslagen om det blir nej i folkomröstningen skall förkastas och inte förbli obehandlade under mandatperioden. Riksdagen har genom ett beslut i våras vilandeförklarat grundlagsförslagen. Den socialdemokratiska gruppen i konstitutionsutskottet har uttalat att den grundlagsändring som återstår att fatta beslut om inte skall behandlas av riksdagen före den 13 november. Efter den 13 november skall det självfallet göras bara om svenska folket har sagt ja. Det kommer inte att fullföljas om det blir ett nej i folkomröstningen. Andra grupper har gjort liknande uttalanden. För det fjärde frågar Per Gahrton huruvida statsministern är beredd att ge Folkrörelsen mot EU ett tilläggsanslag som motsvarar kostnaden av ett utskick av samma slag som den broschyr om medlemskapsavtalet som UD skickat till alla hushåll. Av utrymmesskäl måste naturligtvis information i en broschyr av detta slag bli översiktlig och kortfattad. I broschyren finns emellertid en hänvisning till var ytterligare och mer fullständig information kan sökas. Som jag tidigare har framhållit anser jag att UD:s broschyr om avtalet ger en rättvisande bild av förhandlingsresultatet. Broschyren ingår också som en del av den stora informationsinsats som jag har beskrivit. Det är lätt tillgängligt att gratis ta del av grunddokumenten t.ex. vid de 1 400 folkbiblioteken. Ja och nej-sidan har fått 70 miljoner kronor för att ge uttryck åt sina uppfattningar. Dessa medel används nu intensivt under slutveckorna inför omröstningen. Några ytterligare kampanjmedel är därför inte aktuella. Den femte frågan är om statsministern är beredd att ta initiativ till att Maastrichtfördraget trycks i en upplaga på minst en miljon exemplar och tillhandahålls gratis till väljarna, på samma sätt som skedde i Danmark 1992. Som Per Gahrton mycket väl känner till är Danmark redan var del av skulle genomföras. I Sverige är frågan en helt annan, nämligen om Sverige vill ansluta sig till EU genom att anta de fördrag som I Sverige brukar vi inte inför riksdagsvalen skicka ut alla de många lagändringar som är aktuella till alla hushåll. Inför den nu aktuella folkomröstningen har vi dock, för att skapa underlag för svenska folkets beslut, genomfört den folkbildnings och folkinformationsinsats som jag redan har nämnt. Alla de grundläggande fördragen finns att läsa utan kostnad, som jag sagt, i svensk översättning på landets Det finns inte anledning att nu ta initiativ till någon ytterligare informationsinsats. Vi befinner oss nu i ett kampanjskede. Vi har nått den punkt då folkets beslut skall fattas. För det sjätte frågar Per Gahrton vilka åtgärder statsministern är beredd att vidta för att utjämna den ekonomiska ojämlikheten mellan ja resp. nej-sidan som är ett resultat av att ja-sidan stöds av resursstarka näringslivs och arbetsgivarorganisationer. För det sjunde frågar Per Gahrton vilka åtgärder statsministern är beredd att vidta för att garantera att ja resp. nej-sidan får samma möjlighet att framträda inför väljarna i alla sammanhang, däribland arbetsplatser, skolor, sjukhus och andra institutioner. Jag besvarar dessa två frågor i ett sammanhang. Folkomröstningen föregås av mycket breda informationsinsatser av både ja och nej-sidan. Fördelningen av de statliga medlen gick så till att de fördelades lika mellan ja och nej-sidan efter överenskommelse mellan partiledarna. Att sedan en rad stora organisationer och folkrörelser med olika ekonomiska resurser stöder ja resp. nej-sidan är ett naturligt inslag i det pluralistiska samhälle som Sverige utgör. Staten bidrar till att möjliggöra mångas aktiva och engagerade deltagande i folkomröstningskampanjen genom att ge betydande och likvärdiga resurser till både ja och nej-sidan. Herr talman! Sjutton dagar återstår till folkomröstningen om EU. Beslutet gäller bl.a. om vi vill ta steget för att bidra till att vidga demokratin i en internationaliserad ekonomi, om vi gemensamt och på europeisk nivå vill angripa arbetslösheten, om de fackliga organisationerna skall få möjligheter att liksom företagen samarbeta över gränserna, om vi skall kunna angripa de gränsöverskridande miljöföroreningarna med tvingande europeiska regler, om vi tillsammans med andra länder skall kunna arbeta för ett fredligt och stabilt Europa. Det här är bara en del av de frågor som vi står inför. Låt oss inte nu föra en skendebatt om debatten. Låt oss nu uppehålla oss vid de avgörande sakfrågorna. På det viset skapar vi underlag för det svenska folkets beslut. Jag är övertygad om att en saklig debatt skapar ett gott underlag för det svenska folket att värdera internationellt och europeiskt samarbete.

Herr talman! På Per Gahrtons vägnar vill jag tacka Mats Hellström för interpellationssvaret. Tyvärr kunde han själv inte motta svaret. Han och vi är nöjda med svaren på de tre första frågorna. Däremot är vi inte nöjda med svaren på frågorna 4-7. Tack så mycket.